Herr talman! Först vill jag säga att vi inte konfiskerar pensionärernas pengar när vi utskiftar pengarna från löntagarfonderna. Pengarna används till positiva investeringar, till riskkapital i småföretag, till sparande, till forskning och utveckling. Det är viktiga åtgärder för att ta Sverige ur den ekonomiska krisen. Jag tycker att Arne Kjörnsberg gör det litet enkelt för sig i dagens debatt. Jag vill ställa några frågor till honom. Hur kan det komma sig att ni backar in i framtiden med att föreslå höjda skatter, ökat skattetryck, ökade regleringar och ökade offentliga utgifter? Tror verkligen Socialdemokraterna att 90-talet vinner på högre skatter, som skulle innebära att vår konkurrensförmåga och konkurrenskraft gentemot omvärlden försvåras? Har inte Arne Kjörnsberg och Socialdemokraterna lärt någonting av 1980-talets förlorade år, när företag efter företag tappade marknadsandelar i den internationella handeln, när Sverige som helhet också fick en minskad andel av världshandeln? Borde inte det säga Arne Kjörnsberg och Socialdemokraterna att det var något fel med den politiken, att det är det som nu medverkar till utslagning av företag, utslagning av arbetstillfällen och en lång kö av arbetslösa? Det är arvet från 1980-talet som vi får ta itu med, och det kommer att ta ganska lång tid att komma till rätta med det. Vi är fast förvissade om att den väg vi har slagit in på, de recept vi anvisar för framtiden, också hör framtidens positiva lösningar till. Vi är övertygade om att det kommer att ge ordentligt utslag när konjunkturen vänder. Då har vi rustat Sverige för en ny era av framgång på den internationella arenan. Det bör Arne Kjörnsberg lägga på minnet.

Herr talman! Nöjdförklaringen från Per-Ola Eriksson över politiken är väl en kapitulationsflagg för en högerpolitik. Nu skall alla företag bli befriade från energiskatt. Som jag uppfattade det i början, när hela paketet lades fram, försökte Olof Johansson agera utbrytarkung, men Lars Tobisson, Carl Bildt och Ny demokrati låste snabbt in Centerpartiet igen. Nu har man fått litet biobränslen, så nu är man nöjd. Vi föreslog ju tillsammans, Per-Ola Eriksson, en hushållning med energi och el, men jag ser inga som helst förslag från Centern som kan ge skäl för en nöjdförklaring över hushållning med el och begränsning av energislöseriet i industrin och alla industrigrenar. Inte ens förslag om trappstegstariffer eller annat, som verkligen skulle kunna stimulera till hushållning i industrin, finns med i regeringsförslaget -- det är total kapitulation. Nöjdförklaringen måste rimma illa med historien. Sedan säger Per-Ola Eriksson att hushållen inte får betala när det sker en skattesänkning. Vem betalar då? Är det tomten, eller vem är det? Per-Ola Eriksson är skyldig kammaren ett svar. Om inte hushållen betalar och företagen får sänkta skatter -- vem betalar? Per-Ola Eriksson är ju regionalpolitiker från Norrbotten och lever i ungefär samma typ av region som jag. Han kan väl inte känna sig särskilt nöjd när han kommer hem och ser alla som skulle behöva ett beredskapsarbete. Varför finns det inga beredskapsarbeten i det här läget, i stället för kontantstöd? Kan Per-Ola Eriksson verkligen vara nöjd med den politiken? Per-Ola Eriksson sade till att börja med att Socialdemokraterna förde en signalpolitik, som inte var konkret, och att de inte hade tagit itu med de underliggande problemen. Jag har tidigare pekat på att de som fick de här möjligheterna på 80 talet, nämligen kapitalet och kapitalisterna, förskingrade resurserna i spekulation. Nu har ni gjort likadant. Tror ni på ett bättre resultat nu? Ville ni vara mera konkreta under 80-talet och styra det här? I så fall skulle ni ha sagt det då, med tanke på er kritik av den tidigare regeringens devalveringspolitik och att de enorma resurserna slösades bort. Varför lade ni inte fram förslagen då, i stället för att komma med dem nu? Det var just marginalskatter, klyftor, m.m. som gjorde att vi hade denna väldiga inflation under 80-talet.

Fru talman! Herr Tobisson började sitt anförande med att tala om hur det var när den nuvarande finansministern och han skrev programmet ''Ny start för Sverige''. Han sade att arbetslösheten då hade stigit kraftigt. Ja, den var 2,1 % när ni skrev förslaget ''Ny start för Sverige''. Nu är den 4,6 %. Skulle inte herr Tobisson, i stället för att lägga ut texten på det här sättet, tala om vad ni tänker göra för att få ned arbetslösheten till samma nivå som den hade när ni övertog regeringsansvaret? Jag vet inte vad det betyder för marknaden, men att det betyder oerhört mycket för alla de människor som är arbetslösa att åtgärder vidtas, det vet jag. I mitt inledningsanförande sade jag att det väl är bra med självförtroende. Men när man blir självgod, på gränsen till arrogant, då är det farligt. Herr Tobissons inlägg var en utomordentlig beskrivning av vad jag menade. Han sade att det stora oppositionspartiets förslag inte är mycket att kommentera. Nähej. Jag hade alltså rätt. Jag frågade varför åtminstone inte ni som brukar vara i finansutskottet kunde resonera med oss. Varför kunde ni inte samtala med oss om våra åtgärder? Vi var beredda att kompromissa för att nå resultat på arbetsmarknadsområdet. Herr Tobisson har bara en mening i sitt anförande: Det stora oppositionspartiets förslag är inte värt att kommentera. Det talar för sig självt. Herr Tobisson hade ett tips. Han tippade att nedgången i räntenivån är på väg. Bra. Jag hoppas att herr Tobisson får rätt. Då kan snart räntan vara nere på den nivå som den var på när ni övertog regeringsansvaret. Får jag bara till sist säga att det förvånar mig att inte finansutskottets ordförande har begärt replik på det inlägg som herr Tobisson höll. Av detta anförande framgick det att det i varje fall för herr Tobisson står fullständigt klart att det är Moderaterna och bara Moderaterna som styr. Får jag vara slaven på triumfvagnen ett ögonblick: Jag tror att herr Jenevall och Ian Wachtmeister finns i bakgrunden och styr de också.

Fru talman! Det är möjligt att det var en föreläsning som jag gav, i så fall är det en form av yrkesskada. Det viktiga är emellertid att peka på de alternativ som ligger i den socialdemokratiska politiken. Ni talar enbart om, så att säga, den ena delen, nämligen de ökade utgifterna för att åstadkomma ökad sysselsättning. Skattehöjningarna som det också talas om kommer ju att ha en åtstramande effekt. Det är möjligt att detta inte går att förklara direkt för dem på verkstadsgolvet. Det känner jag inte till. Vad man enkelt kan säga är emellertid att kombinationen med höga räntor ger i dag i Sverige en mycket åtstramande effekt. Så till budgetunderskottet. Min poäng är att det låga budgetunderskott som ni redovisar inte är trovärdigt. Det finns ingen som helst trovärdighet i att ni skall kunna åstadkomma era mål i vad gäller arbetslösheten med ert framräknade budgetunderskott.

Fru talman! Jag skulle först och främst vilja konstatera att vare sig vi är med i Europeiska unionen eller inte är vi mycket beroende av vår omvärld. Om vi är med i Europeiska unionen kommer vår räntenivå att vara densamma som t.ex. den tyska, dvs. vår räntenivå kommer alltid att vara lägre än den är i dag. I dag är vår ränta ungefär Den finanspolitik som Sverige kan föra som medlem av det monetära samarbetet bestämmer vi själva här i Sverige, alltså innehållet i vår budget. Det är inga problem att t.ex. föra en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det finns inga restriktioner i fråga om detta. Unionens regler syftar till att något land inte skall kunna lasta över de kostnader som man har på andra om man driver en underskottspolitik år efter år. Det är detta som reglerna syftar till, inte till att styra innehållet i de olika nationernas budgetar.
Fru talman! Det blev inte mycket till svar om Folkpartiet liberalernas visioner framöver. Jag såg ingen vision om att lösa de stora samhällsproblem som vi har framför oss när det gäller arbetslösheten och välfärden i vid mening. Man kanske kan bibehålla den nivå som välfärden har i dag men tekniskt ändra i systemen. Man kanske kan minska inkomst och förmögenhetsskillnaderna. Det är vi inte överens om. Enligt Folkpartiet liberalerna kanske de skall öka. Men om man skulle göra det kanske detta inte går att lösa, eftersom Sverige tydligen blir ännu mer uppknutet till denna marknad i Europeiska unionen. Vad jag hela tiden saknar i dessa föreläsningar från de borgerliga ekonomerna är möjligheterna för Sverige att utnyttja sin kunskap, inte bara när det gäller forskning och högskola, utan när det gäller den breda kunskap som finns i vårt land, som gör att man snabbt kan få i gång investeringar, t.ex. i det företag som jag har jobbat i och kommer att jobba i. För detta krävs inte kunskaper från högskolan, utan den kunskapen måste uppnås i verkligheten, man måste ha inflytande någonstans. Hela denna process är den rakt motsatta mot att underordna sig marknaden. Men i Folkpartiet liberalernas värld existerar tydligen inte det faktum att människorna kan utgöra något alternativ och en resurs framöver. Människorna skall i stället hela tiden antingen stramas åt politiskt -- karensdagar, sämre pensioner, försämringar i kommunerna -- eller också blir det högre räntor. Detta måste väl i längden vara ett besvärligt system att försvara, Carl B. Hamilton? Det är i så fall ingen särskilt god vision.

Fru talman! Stefan Attefall citerade tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt när denne varnade för arbetslöshetens stålbad. Jag uppfattade att Attefalls mening är att vi är där nu. Han sade också att vi socialdemokrater inte har gjort något. Fru talman! Jag är ledsen att jag måste återupprepa mig. Jag måste säga ungefär samma saker till Attefall som jag sade till finansutskottets ordförande. Har Attefall aldrig hört talas om stabiliseringsavtalet, som dåvarande finansministern Allan Larsson lade ner så mycket arbete på att backa upp? Det har lett till 27 månaders arbetsfred. Det har lett till att vi har de lägsta löneökningarna i Europa. Det har lett till att vi nu har en inflationstakt som är betydligt lägre än genomsnittet i Europa. Har Attefall aldrig hört talas om det? Har Attefall aldrig hört talas om ecu-anslutningen? Har Attefall aldrig hört talas om energiöverenskommelsen, som Per-Ola Eriksson och hans parti träffade med finansministerns parti och mitt parti? Har Attefall aldrig hört talas om skattereformen? Finansministern var en av mödrarna till den, tillsammans med dåvarande finansministern Kjell-Olof Feldt -- jag antar att han var fadern. Jag är ledsen att behöva återupprepa det, men det är en följd av att ni inte lyssnar. Sedan säger Attefall att jag gör mig skyldig till påhopp på er vad gäller arbetslöshetsbekämpningen. Jag tycker att det ni gör är bra. Jag säger bara att det inte räcker. Då säger Attefall att problemet är att det tar tid. Vi har dammsugit hela landet. Hemma i min kommun, Borås, finns det flera skolor som behöver repareras och renoveras, för att bli bättre för eleverna och för personalen. Ni har slopat det stimulansbidrag som vi hade för avsikt att ge till kommunerna under tio år, för att göra sådant. Ni säger nej till stimulansbidrag till den kommun som jag kommer ifrån, stimulansbidrag för att man skall kunna bygga personalbostäder på landets mest moderna deponiplats. Nu fick jag sagt det också, en gång till. Ni säger nej till det. Det är detta vi kritiserar er för. Till sist vill jag säga ett par ord om hur den allmänna momssänkningen finansieras. Alla tjänar på den, säger herr Attefall. Han var t.o.m. vänlig nog att erbjuda mig ett exemplar av PM:et Jag har tre exemplar. Dessutom var det jag som upptäckte att varannan sida fattades, när vi först fick det i finansutskottet. Jag kan den rapporten.

Fru talman! Sänkningen av den allmänna momsen med tre procentenheter har ni finansierat. Det har ni gjort genom att låta vanliga löntagare få skattehöjningar genom slopandet av schablonavdraget. Det har ni fixat, det erkänner jag direkt. Vi har aldrig påstått att det inte var finansierat. Men en lång rad av de sänkningar av skatter på kapitalområdet som ni gör har ni inte finansierat. Jag vill fråga en sak, för jag är litet nyfiken. Vilka är politikens huliganer? Herr Attefall säger att vi säger nej till allting. Det är populism, skattehöjningar och hela köret. Vad gäller skattehöjningar säger vi att vi tycker att det är fel, orationellt, orättvist och fel fördelningspolitik att sänka skatter för förmöget folk och höja för vanliga löntagare. Vi står för det, herr Attefall. Fru talman! Jag vet att min replikrätt bara gäller herr Attefall. Men med talmannens tysta medgivande vill jag ändå önska mina meddebattörer, personalen och alla övriga i kammaren en trevlig sommar. Välkomna upp på barrikaderna mina damer och herrar, för att kämpa mot den stigande arbetslösheten!

Fru talman! Även jag vill önska en trevlig sommar. Men innan jag släpper Arne Kjörnsberg ut på sommarlov, vill jag dock be honom ordentligt läsa detta PM om de fördelningspolitiska effekterna. Det visar bl.a. att pensionärer är vinnare i den skatteomläggning som föreslås i kompletteringspropositionen. Det är en grupp människor som behöver förstärkning i sin kassakista. Jag noterar också -- kanske Allan Larsson kan hjälpa till att reda ut den frågan när vi kommer fram till hans inlägg i debatten -- att man går ut och säger att skattesänkningarna är ofinansierade. Den stora skattesänkningen utgörs av momssänkningen. Därtill kommer det belopp som följer av skattereformen och sänkningen av omsättningsskatten på aktiehandeln, som brutto är ganska stort men som netto är litet. Ni har ställt upp på detta. Resten utgör små belopp som är finansierade. Men ni säger att det är fråga om ofinansierade skattesänkningar. Jag tycker att ni skall försöka ge besked om hur ni får ihop detta, alternativt sluta med denna typ av argumentation. Arne Kjörnsberg hade två repliker att utnyttja, men han ville inte svara på den frågan. Men han har också sommaren på sig att tänka, och kanske Allan Larsson kan bidra till att klara ut frågan under tiden.

Fru talman! Jag är fortfarande nyfiken efter det att alla från utskottet, och nu också finansministern, har talat om att arbetslösheten inte får vara ett medel i den ekonomiska politiken. Vi har ju diskuterat det litet grand här, men jag får egentligen fortfarande inte något svar. Det fick jag inte i går heller när det gällde kommunerna. Resursanvändningen i de sektorer som är skyddade från utländsk konkurrens skall hållas tillbaka till förmån för den konkurrensutsatta delen av ekonomin. Regeringen och alla andra säger att antalet jobb i den konkurrensutsatta delen kommer att minska. Varför skall man då förhindra tillväxten i dessa sektorer och skapa arbetslöshet? Det föreligger knappast någon konkurrens om arbetskraften. Man säger att arbetslösheten inte är något medel, men blir inte det konsekvensen av den förda politiken? Om regeringen skulle vara ärlig, skulle den då inte säga rent ut att man i och för sig gillar full sysselsättning, men först måste vi ha en rejäl arbetslöshet? Människor känner ju, att problemen kommer och att regeringen inte vill göra något åt dem. I morgon kommer jag att röra mig bland människor vilkas lön som ligger i inkomstlägen som bara är hälften av vad vi här har. I min omgivning i morgon tjänar människor på sin höjd 148 000 kr. om de arbetar bra. Efter skatt får man kvar 99 900 kr., och efter att ha betalt hyra, mat och kostnader för bil kanske man har en tusenlapp kvar till semester och alla andra omkostnader. Finansministern har ju vid ett flertal tillfällen uttalat sig för att man skall spara och ha en årslön på banken. Jag får säkert frågan hur man skall kunna få sin årslön på bank. Man kommer att säga att den här gamle riksdagsledamoten nog kan få sin årslön på bank -- han har väl lagt undan en del. Men man kommer säkert att fråga mig: Hur skall det här kunna ske för oss? För att vara riktigt säker på att ge rätt svar vill jag fråga finansministern hur de skall göra, med en årslön på 148 000 kr. Efter att ha betalat sina utgifter har de kanske en tusenlapp kvar till semester, kläder osv. Det är verkligheten för vanliga arbetare. Det vore intressant att se om jag kan övertyga dem genom att använda finansministerns svar på den här punkten.

Fru talman! Frågan om arbetslösheten får jag egentligen inget svar på. Vad gäller sparandet kan jag konstatera att de som ligger i sådana här inkomstlägen får ta mycket lång tid på sig. När de ser att andra har större möjligheter att få ihop en årslön, frågar de sig naturligtvis varför det skall vara så orättvist. Mot bakgrund av denna orättvisa kommer kompensationskraven, och så har vi inflationsspiralen i gång igen. Jag tycker att det är utmanande att säga att man skall ha minst en årslön på banken samtidigt som många i vårt samhälle aldrig kan drömma om att spara ihop en årslön. Egentligen är denna sneda fördelning grunden till den inflationsspiral som vi har. Beträffande analysen om jobben vill jag säga att det är betydligt överdrivet att gynna kapitalisterna, och det är det ni gör. Ni gynnar egentligen inte i någon större grad produktionen med sänkta arbetsgivaravgifter, utan det är kapitalisterna som ni gynnar och satsar på när det gäller att sätta fart på produktionen. Jag vill gynna mer av kunskap och inflytande i verksamheten och få fart på investeringarna för att få till stånd en bra verksamhet i praktiken. Så bara en fråga om vad karensdagarna skall åstadkomma. Är de tillväxtbefrämjade? Jag menar att de är samma andas barn. Ökar man arbetstillfredsställelsen genom införande av karensdagar? Är inte budskapet, fru finansminister, egentligen det rakt motsatta, mot tillväxt? Hur skall de medarbetare som man har i företagen känna någon större glädje av att hotas av karensdagar? Det går an att snuva sig fram som riksdagsledamot eller som byråkrat, men jag vet att om den som är snuvig där jag kommer att hamna, måste stanna hemma. Den personen har ingen möjlighet att arbeta, för det orkar han inte. Det är sådana människor som kommer att drabbas av detta. Det gäller i högsta grad en åtgärd som inte befrämjar tillväxt i samhället. Fru talman! Detta är min sista replik. Jag vill tacka för alla vänliga ord i dag och för alla vänliga små brev som har kommit. Jag begärde inte replik efter Tobissons anförande tidigare, och jag fick då en liten lapp. Efter det att jag senare hade läst den tänkte jag att det kanske var bra att jag inte begärde någon replik.

Fru talman! Jag kommer ihåg att Bo G. Jenevall frågade just om detta, eller rättare sagt konstaterade -- vilket jag tycker är riktigt -- att de långsiktiga konsekvenskalkyler som är beskrivna i kompletteringspropositionen kräver fortsatt arbete med att minska statens och kommunernas utgifter. Det är en alldeles korrekt iakttagelse, och det är också den iakttagelse som inte oväntat rgeringen har gjort och som fyller ett stort antal sidor i kompletteringspropositionen -- hur vi skall bemästra detta problem. Om vi inte bemästrar problemet så kommer det, befarar jag, att växa oss över huvudet. Därför är ett oerhört viktigt inslag i politikens totalbild att vända utvecklingen av de offentliga finanserna, så att underskotten börjar minska. Till den ändan har regeringen föreslagit att riksdagen ställer sig bakom en långsiktig utgiftsstrategi, vilket finansutskottets majoritet nu föreslår att man skall göra. Den går ut på att successivt reducera de offentliga utgifterna under de närmaste åren med drygt 30 miljarder kronor. Det kan synas vara ganska svåra och tuffa beslut som väntar i denna kammare, och jag skall inte sticka under stol med att det kommer att vara det. Men jag har både förhoppning om och tilltro till att kammaren kommer att klara detta, för det är det enda sätt på vilket man kan lösa det för oss alla gemensamma problemet, nämligen jobben. Jobben och den sociala tryggheten kräver att vi kan fatta de svåra besluten. Det kommer också att ge belöning i form av flera jobb och bättre social trygghet.
Fru talman! Detta understryker ytterligare att man behöver gå ännu hårdare fram än vad regeringen har indikerat. Och jag vill än en gång sända ut signalen att vi är beredda att ta ännu hårdare tag, för vi måste komma till rätta med budgetunderskottet. Jag vill också påminna om att vi kunde vara litet mer pragmatiska när det gäller att få en del arbetslösa ut i arbetslivet. Vi vill gärna fortsätta den diskussionen.